Herr talman! Vi ska nu debattera regional tillväxt, utgiftsområde 19. Låt mig inledningsvis konstatera att regeringen och Alliansen vad beträffar ramarna har samma siffror. Vi kan även konstatera att vi hanterat ärendet så att motionerna inom utgiftsområdet kommer att skjutas upp till andra sidan årsskiftet. Då finns det anledning att återkomma med mer specifika delar inom området.Vi har också ett särskilt yttrande från S, MP och V som vi naturligtvis står bakom. Jag vill ändå passa på att ge en bild av hur vi från vår sida ser på området regional tillväxtpolitik. Vi anser i likhet med regeringen att det ska vara möjligt att arbeta, leva och driva företag i alla delar av landet. Därför behövs det fler jobb och hållbar tillväxt i precis hela landet. Ett land med hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet blir rikare, tryggare och öppnare. Det är viktigt för att nå regeringens övergripande mål om att vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Det är ett ambitiöst mål, och det krävs hårt arbete för att komma dit.En modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela landet inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar såväl i städer som på landsbygden. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige.Fokus ligger på mer samarbete och investeringar för framtiden så att svenska små, medelstora och stora företag kan växa och anställa. Med fler jobb skapas bättre förutsättningar att utveckla skola, vård och omsorg samt en välfärd att vara stolt över. Ett Sverige med en jämn fördelning av makt och resurser mellan kvinnor och män och där allas kompetens tas till vara oavsett bakgrund och ålder är ett Sverige som håller samman.Växtkraften i entreprenörskapet och småföretagande i våra regioner är avgörande för hela Sverige och måste tas till vara. Därför vill vi se reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, en bättre miljö och ett hållbart klimat för att värna den svenska modellen.

Regeringen är tydlig med en ny industrialisering av Sverige samt med satsningar på vägar, järnvägar och bredband. Vi vill säkra kompetensförsörjningen till företagen även utanför storstadsregionerna genom fler platser på universiteten och högskolorna. Hela Sveriges attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara på ett sådant sätt att det bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling. Det innebär bland annat att miljö, jämställdhet och integration på ett tydligt sätt integreras i det regionala tillväxtarbetet.Herr talman! Regionalfonden utgör ett väsentligt bidrag till den regionala tillväxtpolitiken och till utvecklingen samt till att skapa arbetstillfällen i alla delar av Sverige. Sveriges ekonomiska styrka kommer av att vi förmår att sälja framstående, effektiva och innovativa varor och tjänster på globala marknader. Totalt omfattar Regionalfondens investeringar 16 miljarder kronor fram till 2020. Hela 80 procent, eller nästan 13 miljarder, riktas till att stärka innovationsförmågan och omställningen till en grön ekonomi och till att förbättra konkurrenskraften i små och medelstora företag, exempelvis genom kapitalförsörjning, internationalisering och utbildning.Insatserna stärker också stödet till näringslivsutvecklingen. De ger tillgång till finansiering och informationsteknik och till investeringar i bredband, områden som är väsentliga i en modern regional tillväxtpolitik. Näringslivets medverkan och engagemang kommer att vara en viktig utgångspunkt i programarbetet. En nyhet för att understryka det är att privat medfinansiering nu ingår i programmen.Herr talman! Jag vill särskilt framhålla regeringens förslag om införandet av så kallade servicepunkter och den betydande satsningen med finansiering från landsbygdsprogrammet för att utveckla lokal service. Dessvärre riskerar många av de satsningar som regeringen föreslagit och föreslår att inte bli av beroende på att det den 3 december i år blev en annan majoritet i denna kammare. Därför är en del av dessa förslag kanske inte möjliga att genomföra, vilket vi anser är djupt olyckligt. Det riskerar att försämra Sveriges framtida tillväxt.Herr talman! Vi behöver inte vara Europamästare på att dra isär Sverige. Jag tycker att vi i stället ska vara världsmästare i att hålla ihop landet.

Herr talman! Som tidigare talare sagt handlar betänkandet om budgeten, och tabellerna med pengar är desamma som i regeringens budgetproposition. Det som skiljer oss åt är innehållet i det som vi vill åstadkomma. Vi har våra sätt att nå våra mål, och de ser lite olika ut.Sverige har förändrats, herr talman. Resan har gått från bondesamhälle till industrisamhälle till att i dag också ha en utvecklad tjänstesektor. Bilar kör ut med leveranser av matkassar, och cykelbud levererar från dörr till dörr. Företag levererar RUT-tjänster, och människor har yrken som vi förr inte visste fanns. Nya jobb blandas med gamla näringar som fortsätter i nya tappningar.Företagande på landsbygden kopplar samman besöksnäring, odling, försäljning och möjligheten till att bo på lantgård, att övernatta på vandrarhem och bed and breakfast. Detta skapar i sin tur möjligheter till försörjning för familjer som vill leva och bo utanför centralorter och i städer samtidigt som det ger fler arbetstillfällen när familjer tar in personer i sitt företag. Inte minst har unga en potential att ta ett steg in på arbetsmarknaden via de gröna näringarna inom djur, natur, jordbruk, skog, trädgård, livsmedel, mark och idrottsanläggningar.En palett av möjligheter skapas och växer fram. Evenemang som arrangeras skapar ringar på vattnet på de platser och i de regioner där de hålls. Människor kan bo, äta, ta del av kultur och rekreation. I dag är besöksnäringen en av basnäringarna i Sverige.Gammalt blir nytt, och i dag kan man besöka Bondens marknad i staden när de som driver gårdsförsäljning på landsbygden får avsättning på torget för sina produkter. Här kan vi få se allt från potatis som blir till chips, äpplen som blir till must, sylt och marmelad till färska grönsaker och frukter av olika slag. Intresset för mat har kommit i fokus. Satsningar som Sverige - det nya matlandet stimulerar näringslivet och turismen på landsbygden och är en bra lansering såväl i landet som utomlands. Hit kommer turister och företag för att ta del av skog och natur. Norrländska delikatesser säljs tillsammans med övernattningar på ishotell, för att nämna ett par exempel.Herr talman! Basindustrin i Sverige förändras, och en del av detta är teknikutveckling som gör gamla, traditionella vanor till nya. I dag använder många Ipad för att läsa sina nyheter, och det påverkar såklart pappersindustrin.Samtidigt vet vi att Sverige är duktigt på att tänka om och tänka nytt. Produkter för energi är på väg fram från träindustrin. På till exempel SCA, Svenska Cellulosa AB, som några av oss i näringsutskottet har besökt, tillverkas i dag produkter som används i vardagen. Det är hygienartiklar som barnblöjor och toalett och hushållspapper - artiklar som hela världen behöver. Precis som näringsministern tidigare nämnde finns det många som kan använda dessa artiklar.Möjligheterna är oändliga, vilket får mig att tänka på berättelsen om skoföretaget som skickade två av sina säljare till Australien för att titta på marknaden där. Den ene rapporterade hem: Det finns ingen marknad, för alla går barfota. Den andre rapporterade: Det finns en oändlig marknad, för alla går barfota. Vi vet alla vem vi skulle vilja vara.I Höganäs i Skåne finns i dag ett företag som är världsledande på framställning av järn och metallpulver. Det är en elintensiv industri, men deras framställning slår all annan industri på området i världen. I dag säljer de viktiga produkter på ett smart sätt med energianvändning.I Skåne finns också Ängelholms flygplats. Den, precis som andra mindre flygplatser, är en förutsättning kopplad till huvudstaden för att människor som bor i regionerna ska kunna arbeta, driva handel och försäljning. Familjer åker också på ett enkelt sätt via dessa flygplatser för att träffa nära och kära. Inte minst kortas avstånden mellan mammor och pappor och deras barn och mellan familjen och den äldre generationen.Herr talman! Politiska beslut påverkar jobben, och det spelar roll vilka signalvärden som sänds ut.Höjda skatter på jobb och företagande är inte lösningen på ett Sverige som behöver utvecklas. Den i folkmun nu kända kilometerskatten skapar kostnader och fördyrar avstånden i landet. Det blir både dyrt och fel.Vi vill se fler exempel på skoförsäljaren som ser möjligheternas Sverige och tänker utanför boxen. Ett sådant exempel är den tidigare nämnda Ängelholms flygplats, som nu startat barnkalas på helgerna. Vid incheckningen kan man skanna och gissa saker, och man får göra en flygresa på låtsas.Detta och många innovationsmöjligheter från det lilla till det stora spelar roll i vårt framtida Sverige.Utskottet kommer, som har nämnts tidigare, att återkomma till en vidare debatt kring innehållet i regional tillväxt.

Herr talman! Jag kommer inte att yrka bifall till något, då vi har lagt ett särskilt yttrande som vi står fast vid.1,4 miljoner svenskar bor och verkar på olika sätt på landsbygden. Dessa möjliggör en stark handelsbalans inom till exempel skogs, gruv och metallindustrin. Växande turism skulle ha en positiv effekt på både sysselsättning och inflyttning. Sysselsättningstillväxten inom turism uppgick till 24 procent mellan 2000 och 2010, samtidigt som den generella sysselsättningen växte med endast 5 procent.Sverigedemokraterna anser att staten bör ha en aktiv roll vad gäller förutsättningar för regional tillväxt. Det ska finnas ett ömsesidigt positivt samspel mellan det offentliga och det privata, och utmaningen ligger inte i att fördela en kaka utan i att få den att växa.Sverigedemokraterna anser att skapandet av en uthållig, bärkraftig och miljövänlig tillväxt fordrar teknologiska landvinningar. Olika styrmedel såsom skatter och subventioner kan mildra vissa problem på kort sikt men kan inte lösa de stora utmaningarna på längre sikt.Herr talman!

Dessutom har vi ett flertal prioriteringar gällande energiområdet. Vi vill även införa en marknadspott för att bygga bort uppkomna flaskhalsar.Vi vill ha en översyn gällande optimeringar och konkurrenshämmande effekter för att stärka medborgarservicen genom ökad samverkan för att bibehålla samt utveckla den offentliga servicen. Vi vill också höja ambitionsnivån gällande bredband, och därför ser vi behovet av en ny bredbandsstrategi.Sverigedemokraterna vill stimulera och bidra till gruvnäringens tillväxt på flera sätt. Sverige har rikliga förekomster av mineraler, och vi i Sverigedemokraterna betraktar i grunden detta som svenska folkets tillgångar. Vi ser det också som rimligt att värdet av tillgångarna ska komma medborgarna till del.Herr talman! Sverigedemokraterna har en bred regional tillväxt och landsbygdspolitik. Vi vill dock lyfta upp vikten av en sammanhållen och komplett nationell näringspolitik.Sverigedemokraterna tror på långsiktiga spelregler för näringslivet, och vår näringsfrämjande politik sträcker sig över flera politiska områden. Billig energiförsörjning och sund konkurrens är ett par av förutsättningarna för ett gott klimat i näringslivet. Vi anser att det behövs en naturlig balans mellan arbetstagare och arbetsgivare.Frihandel och globala handelsavtal innebär ökad internationell konkurrens för svenska företag samtidigt som det skapar fler arbetstillfällen. Sverigedemokraterna vill därför skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv genom globala handelsavtal.Jag vill verkligen betona vikten av avtalens betydelse och vänder mig direkt till företagarna, stora som små, samt till den exportstarka basindustrin. Sverigedemokraterna är för tillväxt. Jag vill också ödmjukt belysa vikten av en gemensam politisk samsyn i dessa frågor. Vi behöver alla skapa ett gemensamt förtroende för marknaden.Svenska småföretag har stått för en stor del av sysselsättningstillväxten under tidigare högkonjunkturer och spelar sannolikt också en nyckelroll för Sveriges väg mot framtida högre sysselsättning. Sverigedemokraternas näringspolitik inriktar sig därför till stor del på småföretag. Vi vill minska småföretagarnas administrativa börda och bana väg för ett partnerskap mellan stat och småföretag som ligger i båda parters intresse.

Herr talman! Sverige är ett vidsträckt land där förutsättningarna varierar från norr till söder och mellan stad och land. Detta är som jag ser det en stor tillgång men även en utmaning som kräver stora politiska insatser för att ta till vara varje regions särart.Miljöpartiet och Socialdemokraterna har tillsammans med Vänsterpartiet lagt fram sin budget. I den lägger vi förslag som syftar till att förbättra näringslivsutvecklingen och ge tillgång till finansiering och fungerande arbetskraftsförsörjning.För att kunna uppnå detta måste vi bland annat satsa på högre utbildning ute i regionerna. Vi måste ta till vara den kompetens som byggts upp på de mindre högskolorna och som tillfört regionerna en möjlighet att erbjuda kvalitativt hög utbildning.På en av mina tågresor under hösten träffade jag en av mina föreläsare från min tid på högskolan i Kristianstad. Hon underströk verkligen hur viktigt det är att de små högskolorna finns kvar för att stärka den regionala självbilden och öka möjligheterna för utbildning och vidareutbildning i landsbygdens närhet.Att fånga upp dem som kan och vill läsa men som har begränsade möjligheter att flytta är en utmaning vi står inför. Vi kan inte dränera landsbygden på innovation och kreativa unga människor, utan de bör ges möjligheter till högre studier på högskolor nära dem. Folkhögskolorna har också en viktig roll i denna satsning.Herr talman! Det måste vara möjligt att bo kvar i glesbygd. Införandet av så kallade servicepunkter - en betydande satsning med finansiering från landsbygdsprogrammet - för att utveckla lokal service är en del i detta. Servicepunkterna kan vara förlagda till exempel till en butik eller annan samlingslokal.

För landsbygd och glesbygd är även detta ett krav för att bygden ska kunna leva.I vår budget har vi därför lagt en stor satsning på bredbandsutbyggnad. Internet och internetuppkoppling blir allt viktigare även när det gäller elementära samhällstjänster, bankärenden, läkarbesök via webben och lån av e-böcker. Detta kräver förbättrat stöd och en samordning mellan olika utgiftsområden.Jag vill här lyfta fram EU:s strukturfonder, som har stor betydelse för den regionala tillväxten i Sverige. För att öka tillgängligheten måste man förenkla administrationen för de projekt som bedrivs inom ramen för strukturfonden.Herr talman! Besöksnäringen är en annan viktig regional aktör som ofta består av små och medelstora företag. Turismen ger inte bara fler arbetstillfällen utan stärker också Sveriges position i världen som ett land med unik natur, vackra städer och ett mathantverk som gör mig stolt. Den svenska matkulturen låter prata om sig världen över och är en av de attraktioner som drar gäster till vårt land.När man tittar ut över landet kan man konstatera att många har lyckats med att ta till vara den särart som regionen bjuder. Ett strålande exempel på detta är ishotellet i Jukkasjärvi, som har gjort is, snö och kyla till ett vinnande koncept som drar besökare från hela världen.Besöksnäringen är till stor del förlagd till natursköna områden på landsbygden och i glesbygd. Dit åker turister för att uppleva stillheten och naturens tystnad, som snart bara finns där. Ekoturism är en av de framtida nischer som kommer att hjälpa till att föra fram Sverige som ett turistland. I dag omsätter besöksnäringen ca 100 miljarder kronor i Sverige.Med detta sagt ställer jag mig bakom utskottets ställningstagande.
Herr talman! Jag tackar Elisabet Knutsson för en intressant genomdragning.Jag vill backa bandet lite och koppla ihop med den förra debatten, som vi precis haft, där Elisabet Knutsson sa att Miljöpartiet är för en ökning av bnp. Men om man går igenom den budget regeringen lagt fram ser man att den leder till lägre bnp, som jag har förstått det. Min fråga till Elisabet Knutsson är: Hur går detta ihop?Herr talman! All den goda elintensiva industri som Sverige har drar visserligen energi här på plats men är samtidigt ledande i världen och bidrar globalt till att det finns en teknik och smarta lösningar som gör att man får ned användningen av energi totalt sett.Det tycker jag är alldeles föredömligt, för vi har företag som måste gå vidare. Vi har ett sådant i Skåne, i Höganäs, som jag nämnde tidigare. Både Elisabet Knutsson och jag bor i den regionen, och jag är lite intresserad av att höra Miljöpartiets syn på elintensiv industri.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regional tillväxtHerr talman! Vad gäller den elintensiva industrin måste vi arbeta med olika insatser som gör att vi får eleffektivisering. Det kommer såklart att ta lite tid, men det måste vara ett mål.Vi kan inte förändra industrins uttag av el på stubinen, men vi måste fundera över vilken sorts el vi använder. Om det är kärnkraftsel är det ur vår synpunkt ett bekymmer, men om det är elektricitet som är producerad på ett hållbart sätt får vi ta den smällen just där och göra effektiviseringar på andra ställen.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att det finns en skillnad mellan de styrande i regeringen - Socialdemokraterna och Miljöpartiet - eftersom de ser olika på de energislag som används.Industrin är beroende av en bas, och den basen måste det alltid finnas tillgång till så att man inte blir beroende av enbart väder och vind. Det kan skapa avbrott och stopp i industrin.Med det sagt vill jag återgå till Almi, som var på tapeten tidigare. Jag trodde att Mattias Jonsson skulle ta ett inlägg mot mig. Jag ville säga att Alliansen satsar 68 miljarder på Almi i budgeten. Ni i Miljöpartiet har också satsningar, Elisabet Knutsson, men ihop med S. Men samtidigt höjer ni skatten, och den höjda skatten på jobb och företagande är 40 gånger större än era satsningar. Jag undrar: Hur leder det till fler arbeten?Jag vill också höra hur ni ser på teknik, utveckling och innovation. Såväl tåg som bilar och flyg kommer att utvecklas, och vi kan få massor av smarta lösningar framöver. Hur ser ni i Miljöpartiet på detta?
Herr talman! När det gäller energi och beroendet av väder och vind är det klart att man får ta ställning till det.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag. Vi vill fortsätta att bygga Sverige starkare. Förutsättningarna för det finns. Sveriges ekonomi framhålls som ett gott exempel i omvärlden, och sysselsättningsgraden är högst i EU. Det ger utrymme för Sverigebygget, som Centerpartiet och Alliansen vill genomföra, med fler bostäder och utbyggd infrastruktur i hela landet. Så lägger vi grunden för jobb och tillväxt under lång tid framöver. Det blir en tydlig del i arbetet med att nå Alliansens mål med fem miljoner människor i arbete 2020. De generella insatserna på nationell nivå behöver kombineras med regionala tillväxtinsatser. Därför vill vi också satsa på de gröna näringarna som tillväxtmotor genom att fortsätta arbeta med Matlandet Sverige, som har gett över 9 000 nya jobb och ökad livsmedelsexport. Vi vill genomföra ytterligare satsningar på bredband, förbättra möjligheterna till mobil kommunikation och genomföra insatser för att åstadkomma en god offentlig och kommersiell service. Vi vill även fortsätta att gemensamt bygga landet tillsammans med regioner och kommuner, där alla parter får ta sin del i det nödvändiga arbetet för att öka och förbättra näringslivsklimatet. Herr talman! Det känns angeläget att uppmärksamma den snabba omställning som sker i vårt land. Urbaniseringen går i allt snabbare takt. Människors möjligheter att bo, leva och arbeta utanför de större städerna, det vill säga på landsorten, förutsätter att det finns jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar skapande av jobb i nya och växande företag och en miljöpolitik som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt. Sverige utanför de stora städerna har stor potential för detta. I de små företagen skapas många nya jobb, ofta i små orter och på landsbygden. Men om jobben ska bli fler måste vi helt enkelt underlätta för dem som skapar jobben, alltså för företagen. Jag vill i detta sammanhang referera vad landsbygdsministern utlovade i ett interpellationssvar för några veckor sedan. Han sade: Hela landet ska bli bättre att leva i. Att fler kvinnor och män finner ett jobb är avgörande för att hålla ihop Sverige. Dessutom är växtkraften i entreprenörskap och småföretagande avgörande för hela Sveriges utveckling. Ni inför en skatt på avstånd - en lastbilsskatt på 14 kronor per mil, eller 4 miljarder om året. Vem drabbar detta hårdast? Jo, det drabbar Sverige utanför de stora tätorterna hårdast. En treskifts timmerbil får en ökad kostnad på 280 000 kronor om året, och en varudistributionsbil kommer att kosta ungefär 180 000 kronor mer att köra.Många viktiga företag ligger utanför de stora städerna. Alla dessa företag, och inte minst många exportföretag, som redan ligger långt från sina kunder runt om i världen kommer att drabbas av ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft. Jag ska ta ett exempel. Ni slopar ungdomsbonusen, det vill säga att ni höjer skatten på ungas arbete. Vid en lön på 20 000 kronor i månaden ökar kostnaden med ungefär 36 000 kronor om året. Ni ökar pålagorna för jobbskaparna med 19 miljarder i ökade arbetsgivaravgifter. Samtidigt kompenserar ni den offentliga sektorn med över 3 miljarder. Ni inser vad detta innebär i ökade kostnader, men ni låter företagen ta hela skattesmällen. Ni ökar beskattningen av privatpersoner genom sänkt gräns för statlig skatt och ett avtrappat jobbskatteavdrag. Det innebär lägre köpkraft och ökad arbetslöshet både inom industri och handel. Ni inför en särskild löneskatt för personer som har fyllt 65 år. Det innebär att verksamheter där det finns många som jobbar efter 65 års ålder kommer att få ökade kostnader. Exempelvis Jämtlands läns landsting får en ökad kostnad på 7 miljoner kronor om året på grund av detta. Ni monterar ned Matlandet Sverige, som enligt SCB har skapat 9 100 nya jobb och ökad matexport. På s. 57 i er egen budget, budgetpropositionen för 2015, under finansplan och skattefrågor skriver ni:"De skatteförslag som lämnas och aviseras i denna proposition kommer att bidra till att sysselsättningen och bnp dämpas något. I vilken takt och i vilken utsträckning dessa långsiktiga effekter kommer att realiseras är osäkert och svårt att bedöma.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

Herr talman! Denna kaskad från Alliansen var en beskrivning som gör att det verkar som om ni är förträffliga på att bekämpa arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten och förbättra företagandet. Men verkligheten ser tyvärr något annorlunda ut. Ni hade regeringsmakten i åtta år, och vi har nu en högre ungdomsarbetslöshet och en arbetslöshet i den vuxna befolkningen på nästan 8 procent. Då står du, Anders Ahlgren, i talarstolen och framför ytterligare politiska förslag om skattesänkningar och mer av den politik som ni har fört i åtta år och som fullständigt har misslyckats. Du nämnde i ditt anförande sådant som ingår i vår budget. Men ni har medverkat till att den budget som vi har lagt på riksdagens bord har fallit - som en upplysning. Jag har en konkret fråga till dig. Du talar om fem miljoner sysselsatta år 2020. Vad är er uppfattning om hur hög arbetslöshet vi ska ha år 2020? Sysselsättning är en sak, men hur hög anser du att arbetslösheten ska vara? Det tycker jag är en väsentlig siffra.
Herr talman! Det kanske tål att upprepas att vi har skapat 340 000 nya jobb. Vi har högst sysselsättning i EU. Det betyder att det aldrig tidigare har jobbat så många i svenskt arbetsliv som just nu. Att vi har en stor arbetslöshet beror till stor del även på att Sverige växer kraftigt. Vi har fått över 500 000 nya invånare under denna period. Det är klart att det påverkar denna siffra. Men det måste ju hända någonting om man ökar företagsbeskattningen med 19 miljarder i form av högre arbetsgivaravgifter. Ni erkänner det genom att ni föreslår ett stöd till kommunal verksamhet på över 3 miljarder för att täcka igen de hål som ni skapar genom att ta bort ungdomsbonusen. Vi säger att vi vill ha fem miljoner människor sysselsatta 2020. Det motsvarar ganska väl de kalkyler jag har sett där ni lovar lägst arbetslöshet i EU. Tidigare var det så att Socialdemokraterna jobbade med "full sysselsättning" som begrepp. Jag noterar att ni släpper det och hänvisar till andra länders förmåga att sysselsätta folk. Om arbetslösheten skulle vara mycket högre, eller på den nivå vi har i dag, skulle ni alltså ändå acceptera den. Ni har nämligen släppt "full sysselsättning".
Herr talman! Det är väl ganska uppenbart när man lyssnar att det inte finns någon ambition att bekämpa arbetslösheten - det talas enbart om sysselsättning. Vi har också en befolkningsökning som självklart påverkar att sysselsättningen ökar, men med hur stor del? Du får en chans till i din sista replik, Anders Ahlgren. Vilket tal anser ni från Alliansen att det ska vara vad gäller arbetslösheten?Det ska också göras en korrigering, och det gäller arbetsgivaravgiften. Att vi skulle ta bort 19 miljarder i vår budget stämmer inte; en halvering är det. Ni föreslår själva i er budget att man ska ta bort den nedsatta arbetsgivaravgiften för människor mellan 25 och 26 år. I er budget står det att det ger noll påverkan på sysselsättningen. När man har haft en politik som inte har fungerat borde man fundera, tänka om och komma med nya förslag som kanske biter på ungdomsarbetslösheten i stället för att fortsätta med samma medicin - som inte har fungerat. För vissa har den dock ökat vinsten. Vissa i samhället har nämligen blivit väldigt mycket rikare, och många har blivit väldigt mycket fattigare. Det är mycket tragiskt. Som en påminnelse föll den budget som skulle satsa på en bättre arbetsmiljö och ett bättre trygghetssystem i form av a-kassa och sjukförsäkring. Det skulle satsas på bättre möjligheter för pensionärer, i form av sänkt pensionärsskatt, samt på järnvägsunderhåll, ett vägnät för att bekämpa tjälskador och så vidare. Det är investeringar som skapar möjligheter till jobb i samhället.
Herr talman! När det gäller bonusen för ungdomar vill ni minska den i två etapper. Det står också i förslagen hur det ser ut, och det är därför ni kompenserar kommuner och landsting i två etapper på det här sättet.Jag tycker att det finns andra saker man kan fundera på. Vad innebär det till exempel för offentlig sektor med 240 000 fler sysselsatta? Vad innebär det för förmågan att skapa bättre skolor, vård och omsorg? SKL säger att den kommunala sektorn har tillförts 165 miljarder kronor i nya skatter på det här sättet. Det är alltså en ansenlig summa att förbättra verksamheten med. Ditt resonemang, Mattias Jonsson, bygger egentligen bara på att staten tar in så mycket skatt som möjligt för att ni sedan ska dela ut den på det sätt ni tycker är det bästa i den centrala delen. Vår utgångspunkt är mycket mer inriktad på att vi tror att den lokala kommunen och den lokala befolkningen är de som bäst bestämmer hur de hanterar sina skattepengar. Där skiljer vi oss åt, och det har vi gjort under lång tid.När det gäller infrastruktur ökar ni lite grann i underhållsdelen. Vi har lagt fram en budget för infrastruktur som är rekordhög - aldrig tidigare har det satsats så mycket pengar som i den infrastrukturproposition som antogs i december 2013. Den innehåller också en hel del pengar för att komma ikapp med det eftersatta underhåll vi ärvde och som har funnits sedan lång tid tillbaka.

Herr talman! Vi debatterar nu utgiftsområdet regional tillväxt i den budget Alliansen föreslog och som fick stöd av Sverigedemokraterna i denna kammare. Som vänsterpartist är jag såklart besviken och bestört, då den budget regeringen lagt fram tillsammans med Vänsterpartiet hade inneburit en ny riktning för landsbygden. Tyvärr har den budgeten fallit. Bara att höja statens intäkter från dem som tjänar mest och ge tillbaka i form av olika viktiga reformer till dem som tjänar minst skulle göra att de som bor på landsbygden gynnas. Nu räddas i stället de 4 procent i Sverige som tjänar mest. De som tjänar över 50 000 kronor i månaden hade fått en marginell skattehöjning som hade kunnat bidra till vår gemensamma välfärd om vår budget hade blivit verklighet.För Vänsterpartiets del var det viktigt att få till en parlamentarisk utredning om landsbygden. Det är viktigt att skapa breda politiska möjligheter och att skapa långsiktighet, men det viktigaste är att landsbygden lämnar marknadstänket bakom sig. I dag ses alla som kunder, och vi ska i stället ses som medborgare med rättigheter. Trots att budgeten har fallit hoppas jag att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsätter en utredning om landsbygdens utmaningar.Jag tror att det är viktigt att en eventuell utredning lyfter på många stenar och därigenom lyfter upp landsbygdsfrågorna på den politiska dagordningen. Staden har blivit norm i debatten, så kraftigt att vi de senaste åren har sett hur rika förortskommuner till Stockholm gynnats så aktivt att man till och med har behövt "muta" dem för att få till förändringar i det kommunala skatteutjämningssystemet. En annan viktig fråga som finansieras via anslaget regional tillväxt är företagsstöd till länsstyrelser. Tyvärr har stöden historiskt gynnat män i högre utsträckning än kvinnor. Tendensen går nu i rätt riktning, men skillnaderna när det gäller i vilken utsträckning stödet går till företag där kvinnor respektive män såväl arbetar som sitter i ledningen är tyvärr stora. Det syns i budgetpropositionens diagram 2.19 och 2.20.Därför är det viktigt att få en förändring från marknadstänk till långsiktigt hållbara lösningar, vilket i dag kunde ha inneburit en ny riktning för vår politik. Regeringens budgetförslag innehöll också flera viktiga ambitioner om service på landsbygden, och det gäller både kommersiell och offentlig service. Utan bra service kommer vi aldrig att kunna få starka företag som kan växa och utvecklas på landsbygden.Senast i raden av exempel på marknadstänkande har tyvärr varit två statliga bolag. Dels har det gällt det statliga bolaget Infranord, som har ansvaret att underhålla Sveriges järnvägar. De varslade nyligen 150 anställda för att uppnå sina avkastningskrav, i stället för att som i regeringens och Vänsterpartiets budget få mer pengar till underhåll av järnvägen. Järnvägen mellan land och stad är eftersatt, och underhållet behöver kraftigt höjas för att våra kommunikationer ska kunna säkras och tryggas. Det är en av alla de satsningar som föll den 3 december.Det andra exemplet är tyvärr det statliga finansbolaget SBAB, som nyligen skickade ut brev till 100 kunder och meddelade följande: "Vi skriver till er därför att vi framöver inte kommer att ha möjlighet att erbjuda er samma villkor som tidigare och inte heller samma servicegrad." Det här brevet fick de kunder på landsbygden och i mindre städer som SBAB inte längre vill ha. Banken vill i stället inrikta sig på expansiva regioner kring Stockholm, Göteborg och Malmö samt större högskole och tillväxtorter samt södra Sverige, skriver man.SBAB skriver också: "Vårt uppdrag och vårt ansvar är att ge kunderna bästa service och samtidigt uppfylla ägarens lönsamhetskrav." Staten, det vill säga regeringen, anser alltså att lönsamheten är viktigare än att hela Sverige ska kunna få sjysta lånevillkor från en statlig bank.Herr talman! Statliga bolag ägs av alla oss medborgare i Sverige. Då kan man inte skippa sitt helhetsansvar och välja bort delar av Sverige som man inte vill utveckla. När Vänsterpartiet förhandlade om statsbudgeten fick vi igenom krav om att den statliga servicen och närvaron på landsbygden ska stärkas och förbättras. Dessutom står det att landsbygdens näringsliv ska utvecklas genom bland annat förbättrad lokal infrastruktur och lokal service. lyfter vi fram flera viktiga förslag för att utveckla och stärka landsbygden. Dessa förslag är någonting vi vänsterpartister kommer att återkomma till i denna kammare under det kommande året.Vänsterpartiet har mot bakgrund av de ökande regionala skillnaderna under flera år i denna riksdag påtalat behovet av en ny inriktning för den regionala tillväxtpolitiken. Budgetpropositionen var ett resultat av förhandlingar mellan regeringen och Vänsterpartiet, och den skulle ha inneburit en ny riktning jämfört med de senaste årens högerpolitik som har lett till ökade regionala skillnader.Som en konsekvens av kammarens beslut den 3 december då allianspartiernas budget, med stöd av Sverigedemokraterna, röstades igenom i denna kammare riskerar dessvärre många viktiga satsningar nu att utebli. Det anser jag är djupt olyckligt, och det riskerar att försämra Sveriges framtida tillväxt. Vänsterpartiet vill att statlig och kommunal service förbättras och ökar på landsbygden. Det är hög tid för det. Under alltför lång tid har vi fått se en avveckling av servicen, och staten bär ett stort ansvar för det. Den här regeringen får inte likt den förra regeringen tro att marknaden löser allt. Vänsterpartiet kommer att göra allt vi kan för att förbättra, öka och utveckla den statliga och kommersiella servicen på landsbygden.

Herr talman! Den kristdemokratiska värdegrunden betonar i allra högsta grad de små gemenskapernas betydelse. Vi jobbar också efter subsidiaritetsprincipen, som säger att varje nivå ska vara den bästa för det man ska jobba med.

Det finns ju faktiskt försämringar som myndigheterna har klarat av alldeles själva utan politikernas hjälp, och det är någonting som jag har stått i den här talarstolen och talat om tidigare. Inte minst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och så vidare, som jag har tyckt varit väldigt viktiga att ha lokalt, bör stärka sina verksamheter på kommunal nivå.Vi vet också att Sveriges befolkning ökar. Hälften av kommunerna har däremot inte den ökning som städerna har, så fördelningen är lite ojämn. Det gör att vi framöver kanske måste fundera över om alla våra små kommuner verkligen ska kunna vara så små som de är och kunna tillhandahålla en offentlig service i den omfattning som man kan förvänta sig.Vi vill vända den negativa trenden som landsbygden befinner sig i. Vi vill ha en levande landsbygd för personer i alla åldrar och att man ska kunna verka i hela Sverige. Då krävs det naturligtvis en infrastruktur. Bredbandsutbyggnad behövs för att man ska kunna ha företag och verka på olika sätt över hela världen, som inte minst internetföretagen har gjort och gör.

Det är ju helt nödvändigt.En utländsk chef som ska besöka ett företag som ligger till exempel uppe i Dalsland sätter sig inte på ett tåg från Arlanda och åker i fem och en halv timme för att komma till en liten ort uppe i obygden, som man säkert skulle tycka om man kommer från en större stad ute i världen. Då behöver vi helt enkelt ha flyg för att man ska kunna ta sig dit, för att visa på att det finns möjligheter att ha en aktiv verksamhet även i ett sådant vackert landskap som till exempel Dalsland. Det kan också vara Dalarna, Norrland eller var som helst, men min poäng är att man måste kunna tillgodose näringslivets behov för att kunna driva verksamheter i alla våra delar av landet.Det handlar också om besöksnäringen, som många här har pratat om tidigare. Där finns det två olika delar. Det handlar dels om turister, dels om personer som kommer till olika möten och evenemang. Det här är olika delar av besöksnäringen där man behöver olika typer av kommunikationer.

Naturligtvis behöver vi driva på allihop för att den kommersiella och offentliga servicen ska vara lika god i hela landet.(Beslut skulle fattas den 17 december.